Fru talman! Carl-Oskar Bohlin har frågat jämställdhets och bostadsministern om hon avser att vidta åtgärder för att totalt sett öka eller minska byggandet längs våra stränder med utgångspunkt i de förslag som har lämnats av utredningen om översyn av strandskyddet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Som Carl-Oskar Bohlin nämner i sin interpellation överlämnade utredningen sitt betänkande till regeringen i december 2020. Betänkandet är nu ute på remiss till och med den 3 maj i år. Jag ser fram emot att ta del av remissvaren, men jag kan inte föregå beredningen av utredningens förslag.

Fru talman! Tack, statsrådet, för det inte helt uttömmande svaret, får man väl ändå säga. Jag fick alltså vänta en månad på att få ett icke-svar på min fråga. Men för att ändå försöka utverka någon form av svar till de väljare som kanske är intresserade tänkte jag förtydliga min frågeställning. Det måste ändå finnas något syfte när man tillsätter en utredning. Det är detta jag försöker borra lite grann i nu. När det gäller den förevarande strandskyddsutredningen, som avlämnades i december, kan man när man läser direktiven få lite motstridiga känslor kring vad som egentligen är intentionen med utredningen. Och inte blir det bättre när man lyssnar på de olika regeringsföreträdarnas beskrivning av vad utredningen syftar till. Lyssnar man på Centerpartiet bibringas man uppfattningen att syftet med reformen är att liberalisera strandskyddet och göra det möjligt att bygga på fler platser och bygga mer i strandnära lägen. Lyssnar man på Miljöpartiet, fru talman, får man närmast känslan av att syftet är att vrida åt tumskruvarna när det gäller förutsättningarna för att bygga och att skydda mer av Sveriges strandlinje. Läser man sedan utredningen kan man konstatera att mycket talar för att det är Miljöpartiet som har dragit det längsta strået och fått mest gehör för sin linje i detta, i det att utredningen väldigt mycket betonar att det på de flesta platser i södra Sverige inte blir tal om någon uppluckring av strandskyddet. Men eftersom regeringen fattar beslut som ett kollektiv och förhoppningsvis talar med en röst i denna fråga skulle jag vilja veta: Vad är syftet med den här reformen? Är det att det totalt sett ska byggas mer eller mindre i våra strandnära lägen? Detta är min fråga till statsrådet här i dag.
Fru talman! Tack, Carl-Oskar Bohlin, för frågan! Jag känner dock någonstans att Carl-Oskar Bohlin hade kunnat göra kalendern lättare för oss båda genom att helt enkelt gå in och läsa den punkt om strandskyddet som finns i januariavtalet. Där står vad som är syftet, och om det är det som är frågan hade det varit bra mycket enklare att bara läsa det som står. Jag vet inte hur det är med Moderaterna - ibland börjar man ju undra - men vi från januaripartierna har i alla fall förmågan att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi kan se att det finns områden där det finns möjlighet att ha större flexibilitet och bygga mer även i strandnära lägen, där det finns väldigt mycket strand, exploateringstrycket är lågt och befolkningen liten, till exempel, medan det också finns områden som är väldigt hårt exploaterade och där strandområdena i allt mindre grad är tillgängliga. Vi vet också att detta är något som påverkar allas våra möjligheter till rekreation och friluftsliv och också påverkar djur och växtlivet i vår natur väldigt mycket. Vi vet att strandområden är en otroligt viktig livsmiljö för många arter. Tittar man på rödlistan över hotade arter ser man att omkring 250 arter är beroende av strandområden för att kunna existera. Vi - både Carl-Oskar Bohlin och jag och hela resten av Sveriges riksdag - har tagit på oss att nå de miljömål som riksdagen har ställt sig bakom; ett av dem är ett rikt växt och djurliv, och ett annat är levande kuster och hav. Det är ett arbete som ska göras. Detta gör att vi till exempel säger att det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Men vi säger också att det ska finnas ett starkt och vid behov förstärkt strandskydd för att värna obrutna strandlinjer liksom allemansrätten, som är en klenod i svenskt regelverk och som vi verkligen måste se till fortsätter att fungera fullt ut. Vi måste också värna tillgängligheten och miljön i områden som är starkt exploaterade. Detta tycker jag är en riktig princip. Det ska inte vara så att bara den som har den tjockaste plånboken och kan köpa sig en strandtomt ska ha tillgång till våra fantastiska stränder, utan det är en allmän tillgång som vi har rätt att kunna njuta av oavsett var vi bor och vilken inkomst vi har. Det finns en antydan i Carl-Oskar Bohlins fråga om att detta skulle handla om ifall det går att bygga mer eller mindre i Sverige. Den frågan hade Carl-Oskar Bohlin också fått svar på om han hade tittat på SCB:s statistik. Då hade han sett att det varje år under den här regeringen har byggts mer än något enda år när Carl-Oskar Bohlins Moderaterna suttit i regering. Faktum är att byggtakten nu ligger på en närmast dubbelt så hög nivå som genomsnittet under Alliansens tid vid makten, när de utformade bostadspolitiken. Vi har också genom investeringsstödet sett till att det byggts hyresbostäder i en takt som vi inte har sett på årtionden, vilket gör att det finns möjlighet även för människor med lägre inkomster att få ett väldigt bra boende. Låt oss alltså inte luras och säga att frågan om det går att bygga eller inte hänger på hur vi agerar kring strandskyddet - det är en falsk bild. Vi har visat i praktiken att vi kan bygga mycket. Nu bygger vi också i en högre takt än befolkningstillväxten. Vi håller alltså på att bygga i kapp, till skillnad från hur det var när Moderaterna styrde bostadspolitiken och hela tiden, varje år, halkade efter och fick en större och större bostadsskuld till kommande generationer.
Fru talman! Om det nu hade varit så att statsrådet var mån om bådas vår kalendertid är det fascinerande att statsrådet väljer att i sitt svar ägna mer än halva tiden åt att prata om något som inte över huvud taget har med frågan att göra, nämligen det generella byggandet och investeringsstödet. Om det hade varit så att han var intresserad av bådas vår gemensamma tid - jag klev upp klockan 5 i morse för att ta mig till den här interpellationsdebatten - hade statsrådet åtminstone kunnat försöka bemöda sig att svara på min fråga, alltså den fråga jag skrev i interpellationen och nu förtydligade: Vill man från regeringens sida att den här reformen ska medföra att det byggs mer i strandnära lägen eller mindre? Fru talman! Det är ju inte svårt att lockas att dra slutsatsen att statsrådet är obekväm med att svara på frågan helt enkelt därför att det finns två diametralt motsatta uppfattningar om syftet med den här utredningen inom ramen för regeringssamarbetet. Å ena sidan har vi Miljöpartiet, det parti som statsrådet representerar, som tycker att det inte borde byggas mer i strandnära lägen. Å andra sidan har vi Centerpartiet, som tycker att det borde byggas mycket mer. Det är därför som direktiven till utredningen är så motstridiga. Statsrådet sätter förmodligen omedvetet fingret på motstridigheten när han säger att det å ena sidan ska bli lättare att bygga i landsbygdsområden och å andra sidan att skyddet för obrutna strandlinjer måste stärkas. Fru talman! Jag undrar om statsrådet har varit på landsbygden någon gång. På väldigt många håll i Sverige är det likadant, och om det är något som vi har gott om på landsbygden är det obrutna strandlinjer, och de ska nu alltså få ytterligare stärkt skydd. De är obrutna för att vi har ett strandskydd som lägger en död hand över möjligheten till utveckling på landsbygden. Om det är något vi har i detta land är det stränder. I mitt eget hemlän Dalarna, som inte har någon kust, finns det ändå en halv kilometers strandremsa per hushåll om man slår ut det. Det finns mycket goda förutsättningar att värna biologisk mångfald och samtidigt öppna för att låta människor bygga strandnära. Problemet är bara att utredningen landar i en slutsats som ställer upp så många kriterier för att komma åt lättnaderna att det i praktiken blir omöjligt. Detta vet naturligtvis statsrådet om, men han är inte intresserad av att tala om det i den här debatten, för han inser att det finns en spricka i det samarbete som har lyckats komma överens om totalt motstridiga utredningsdirektiv. Som jag nämnde sätter statsrådet själv ord på detta: Det ska bli lättare att bygga på landsbygden, men det är viktigare att värna orörda strandlinjer. Vad är då hög exploateringsgrad? Utredningen bedömer att i stora delar av södra Sverige, som alltså rymmer 90 procent av Sveriges befolkning, är förutsättningarna ganska begränsade för att lätta på strandskyddet över huvud taget. Det vill säga att det för de allra flesta blir en åtdragning av tumskruvarna och inte alls bättre förutsättningar för att bygga strandnära. För alla dessa människor är det en oerhört klen tröst att regeringen har infört ett investeringsstöd, som statsrådet nämner i debatten. Det har ju ingenting med den här frågan att göra.
Fru talman! Jag har redan svarat på Carl-Oskar Bohlins fråga. Faktum är att mina företrädare också har gjort det, för Carl-Oskar Bohlin har ställt samma fråga till dem. Svaret är att vi har en process som vi följer, och i min tanke är det ungefär samma process som tidigare regeringar har följt. Det vill säga att vi tillsätter utredningar, får in förslag och skickar ut förslagen på remiss. Remiss betyder att man får in synpunkter från berörda parter och sedan kan ta ställning till om det behöver göras förändringar i förslagen eller om förslagen är bra som de är och man kan gå vidare med dem. Allt detta låtsas Carl-Oskar Bohlin som om han kan förutse - han vet redan vad som kommer att hända - eller att jag som minister kan strunta i processen. Carl-Oskar Bohlin vet mycket väl att arbetet i regeringen inte fungerar så. Vi har faktiskt ett ansvar att lyssna på remissinstanserna. Eftersom remissen fortfarande är ute har vi inte fått in remissinstansernas synpunkter. Men Carl-Oskar Bohlin kanske tycker att vi ska strunta i den demokratiska förankring som remissförfarandet innebär? Är det så vi ska tolka frågan? Det verkar också som att Carl-Oskar Bohlin är omedveten om att Sverige inte ser likadant ut överallt. Jag vet inte om han tycker att hans hemlän är en del av det som i januariavtalet kallas starkt exploaterade delar av landet. Det är väl inte min bild, men Carl-Oskar Bohlin kanske har en egen uppfattning i den frågan. Däremot är det solklart att de kuster vi har inte alls är fredade och inte exploateras, vilket Carl-Oskar Bohlin verkar mena. Om man intresserar sig för statistik och faktiskt vill följa upp vad som i verkligheten händer är det i stället tydligt att den totala längden havsstrandlinje som påverkas av bebyggelse mellan 2015 och 2018 ökade med 3 procent. Det är en ganska hög exploateringstakt. Om man följer den tangenten framåt kan man se att det inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att vara väldigt svårt att få tillgång till strandlinjen om man inte är den som äger marken. Totalt är det 28 procent av den totala havsstrandlinjen som var påverkad av bebyggelse år 2018. För den som vill se verkligheten är det helt uppenbart att delar av vår kustlinje är väldigt högt exploaterade. Då är frågan: Ska då alla de människor som bor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller andra stora städer inte ha möjlighet att sig ut i havsbandet för att njuta av vackra stränder och öppet hav? Ska det vara ett privilegium bara för den som har en tjock plånbok och kan köpa sig till den rätten? Det är inte det som vi känner är vårt ansvar från regeringens och januaripartiernas sida. Vi känner att vi har ett ansvar att inte bara, som Carl-Oskar Bohlin tycks vilja, släppa allt fritt och låta vem som helst bygga var som helst. Vi har ett ansvar för att se till att stränderna finns tillgängliga för den som till exempel vill vara ute och njuta av naturen, campa, göra en dagstur eller en längre vandring. Däremot kan vi, som jag sa tidigare, hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi kan se det värdet, men vi kan också se att det finns delar av landet där det finns väldigt mycket hav, sjöar och vattendrag och också ganska liten befolkning. Där finns det ett värde att öppna upp möjligheterna att bygga mer strandnära än man gör i dag. Carl-Oskar Bohlin verkar inte förstå att man kan tänka två tankar samtidigt. Då är det svårt för mig att förklara för Carl-Oskar Bohlin hur vi gör. Men svaret har jag alltså redan gett. Jag kan förstås ge det en gång till: Vi tycker att man kan agera olika i olika delar av landet. Om Carl-Oskar Bohlin har en annan uppfattning blir jag orolig.

Fru talman! Statsrådet visar sitt illa dolda förakt för vanligt folk när han frågar hur det skulle se ut om vem som helst skulle få bygga vid våra stränder. Anledningen till att strandtomter och strandnära boende i dag är reserverade för människor med tjock plånbok, som statsrådet uttrycker det, är den reglering som statsrådet själv förordar och håller kär, nämligen att bara fastigheter uppförda innan det generella strandskyddet infördes i dag kan ianspråktas för att bo i. Det är detta som driver upp priserna för den här typen av boende. Statsrådet säger att han har svarat på min fråga vid tre tillfällen. Jag är inte säker på att de som hör den här debatten håller med om det. Svaret på frågan är alltså, om jag förstår statsrådet rätt, att ni har en process. Okej, ni har en process. Men frågan löd alltså: Vill statsrådet att processen leder fram till att det byggs mer eller mindre längs våra stränder? Även om man inte är färdig med processen, fru talman, måste man kunna svara på vad som var intentionen med utredningen. Statsrådet avslöjar möjligen att han inte heller har läst utredningen i detalj eller vet var i Sverige Dalarna är beläget. Vi tillhör mellersta Sverige, och utredningen konstaterar att i södra och mellersta Sverige blir utrymmet för så kallade landsbygdsområden ganska begränsat. Problemet är att utredningen uppställer enormt snäva premisser för att man ska få bygga i strandnära områden.
Fru talman! Även om jag får tacka Carl-Oskar Bohlin för förtroendet var det inte jag som inrättade strandskyddet. Det kom redan 1975, i den moderna tappningen, när jag var fyra år gammal. Däremot tycker jag väl att det är ett arv som vi har ett ansvar att förvalta. Det har varit viktigt för att just öppna möjligheter för människor som inte har råd att köpa en egen strandtomt, så att de kan vara ute, få rekreation, befinna sig i kustnära områden och njuta av den fantastiska miljön. Det tycker jag - det är min vision i alla fall - att människor ska kunna göra även i framtiden. Jag tycker att Carl-Oskar Bohlins frågeställning och lite insinuanta ton visar på ett förakt för människor som inte har råd att köpa en egen strandtomt. Vi tycker att detta ska vara en rättighet för alla människor, inte bara för några få. Det är därför som vi också tycker att det är värt att värna de orörda strandlinjerna och att värna tillgången till stränder i områden där det är ett högt exploateringstryck. Det område vi befinner oss i nu, Stockholmsregionen, är till exempel ett sådant område. Det borde vi kunna enas om. I stället låtsas Carl-Oskar Bohlin som att det skulle vara någon stor konflikt i denna fråga. Det är det som får mig att tro att Carl-Oskar Bohlin inte tycker att det ska finnas några begränsningar över huvud taget. Det tycker jag är ganska cyniskt, måste jag säga, fru talman. Moderaterna har ju, som jag kanske behöver påminna Carl-Oskar Bohlin om, skrivit under och röstat för det miljömålssystem som Sverige har. Där står det att vi ska ha levande sjöar och vattendrag. Vi ska ha hav i balans och levande kust och skärgård. Vi ska ha ett rikt djur och växtliv. Stränderna är en otroligt viktig livsmiljö för ett stort antal djurarter och även växtarter som är hotade. Som vanligt är Moderaterna ivriga att skriva på mål, men när det sedan gäller att genomföra målen och nå fram till dem finns Moderaterna inte där, utan då går de gärna över till att i stället värna andra intressen.